Herr talman! I slutet av sitt långa anförande gjorde herr Lange klart att han missförstod mig — troligen med avsikt — rörande neutraliteten. Han försökte också med orätt misstänkliggöra högerpartiet för bristande renlärighet på denna punkt. Jag förstår inte hur han kunde komma till denna uppfattning. Jag strök ju i mitt anförande mycket kraftigt under att neutraliteten för oss också är ett villkor i detta sammanhang. Ingen tvekan kan råda om det. Jag vill i detta sammanhang gärna deklarera att jag inte på något sätt instämmer i de synpunkter som framförts i den av herr Lange citerade artikeln i Affärsvärlden—Finanstidningen. Jag har också, herr talman, den uppfattningen att vi självfallet i vår ansökan måste klargöra och betona att neutraliteten är ett villkor för vårt medlemskap. Men, herr Lange, detta behöver inte nödvändigtvis framhållas på varje rad i ansökningshandlingen! Det är endast detta jag vill framhålla i denna del. I mitt anförande strävade jag inte på något sätt efter att söka sak med herr Lange — tvärtom. Om herr Lange noga hade lyssnat på vad jag framhöll, skulle herr Lange kanske ha insett detta. Jag vill inte heller uppdraga några riktlinjer för regeringens handlande den närmaste tiden. Det vare mig fjärran att söka uppträda som någon rådgivare på denna punkt. Jag har inte heller påstått att beredskapen inom departementet är dålig. Jag sade tvärtom att den är god. Jag framhöll inte alls detta i någon ironisk mening, ty jag känner väl till de skrifter i detta ämne som är utgivna av kommerskollegium. De står på min bokhylla, herr Lange. Men jag upprepar emellertid att informationen trots alla böcker inte har slagit igenom hos svenska folket. Jag tror inte att det är många som verkligen har klart för sig var regeringen står i detta avseende. Tyvärr har det pratats något för mycket på möten av olika slag och kanske också skrivits en del som gjort att man ofta blivit litet fundersam. Jag vill återigen upprepa att man i utlandet hyser tvekan om vårt positiva intresse. Så ett ord till herr Bengtson! Jag förstår mycket väl herr Bengtsons betänkligheter inför det överstatliga elementet i Romavtalet.

Detta gäller särskilt de överstatliga elementen. Men av de vittgående omvälvningar som sker i världen har jag bringats till den uppfattningen att vårt land inte kan stå utanför det ekonomiska samarbetet i Europa utan måste komma med i detta om vi skall kunna upprätthålla vår levnadsstandard och utveckla den vidare. Jag är också övertygad om att vi alla måste tänka om i viktiga stycken. Vi måste alla ställa oss positiva till detta samarbete och rätta vårt handlande och vandlande därefter. Att jag inte tidigare nämnde Finland berodde enbart därpå att det inte har försports om någon deklaration från detta land.

Herr talman! Det är med en viss förvåning man åhör handelsminister Lange. Jag fick det intrycket, att handelsminister Lange å regeringens vägnar och å egna vägnar var ute efter att försöka bygga upp någon konstlad motsättning mellan de politiska partierna i neutralitetsfrågan. Statsrådet Lange använde tre olika exempel, dels det allmänna påståendet att neutralitetspolitiken och utrikespolitiken inte är till salu, dels ett åberopande av tidningen Affärsvärlden—Finanstidningen, dels ett åberopande av herr Hedlund och herr Bengtson. Låt mig ta dessa tre påståenden var för sig. I denna kammare är väl ändå ingen ansvarig demokratisk riksdagsman av den uppfattningen, att utrikespolitik och neutralitet — alliansfrihet i fred — är till salu. Det är ett befängt påstående, som endast är framkastat för att sprida misstro och split i en fråga där vi är ense nu och måste vara ense i framtiden. Jag skulle kunna ripostera detta uttalande gentemot regeringen och säga, att det enda demokratiska politiska parti som tagit upp neutraliteten ur kostnadssynpunkt är det socialdemokratiska partiet genom sin mycket kraftiga nedskärning av försvaret. Där kommer kostnadssynpunkten, prissynpunkten, in när man bedömer neutraliteten. Ingen torde väl ändå bestrida att en nedskärning av vårt försvar kommer att försämra möjligheterna att upprätthålla vår neutralitet. När det gäller tidningen Affärsvärlden—Finanstidningen känner jag mig minst av allt berörd. Jag vet att det inte är vi 1 oppositionen, som har de intimaste kontakterna med finansvärlden, utan det är herr Wickman, herr Lange och herr Sträng som i olika avseenden har regelbundna kollationer med näringslivet. Vad Affärsvärlden—Finanstidningen skriver har tydligen också mycket riktigt speciellt uppmärksammats av herr Lange. När det sedan gäller herr Hedlund och herr Bengtson tycker jag onekligen att det är ett svagt skäl, att herr Hedlund har sagt att man inte skall föra suddigt tal i denna fråga, och att man inte skall uttala sig i allmänna fraser. Alla som följt med i den politiska debatten vet att herr Hedlund har en mycket speciell formuleringsförmåga, där det inte alltid går att avslöja vad han egentligen menar. Men jag är fullt på det klara med att han och hans parti, då det gäller neutralitetspolitiken är på samma linje som de övriga demokraiiska oppositionspartierna. Sedan, herr talman, ett ord om vad handelsminister Lange tyckte mycket illa om, »myten om den dåliga svenska beredskapen». Jag vill gärna ge handelsministern ett klart och entydigt erkännande för en kraftig insats, både tekniskt och i politiska tal, där handelsministern har försökt utveckla behovet av svensk anslutning och anknytning till EEC. Det kan vi inte frånta handelsministern. Men vi skall inte glömma, att det tyvärr är på det sättet att den svenska opinionen inte lyssnar i samma utsträckning till handelsministern som till vissa andra regeringsföreträdare.

Slutligen, herr talman, vill jag hänvisa till en annan sak som handelsministern tog upp. Han säger att vi har klart angivit var vi står och vad vi önskar. »Vi» är tydligen regeringen. Men det har inte gjorts i det interpellationssvar, som handelsministern lämnade till herr Gösta Jacobsson. Där säger han: »Regeringen har ännu inte tagit slutgiltig ställning vare sig till tidpunkten eller formen för en ansökan om förhandlingar med EEC. Det föreligger därför inte underlag för en debatt i interpellationens mening.» Vi vet i dag inte när de brittiska förhandlingarna skall ta sin början, vi vet inte hur långvariga de kan bli och vi kan inte heller förutsäga resultatet. Detta var visserligen ett ståndpunktstagande, men ett osedvanligt negativt och svävande ståndpunktstagande.
Herr talman! Handelsminister Langes engagerade anförande ger mig inte anledning till någon hetare polemik med honom. Jag kan instämma i en hel del saker, men det är ett par markeringar jag skulle vilja göra. Herr Lange hade missuppfattat mig när han sade, att jag hade klagat på beredskapen inom handelsdepartementet när det gäller överläggningar med gemensamma marknaden. Jag tog över huvud taget, herr Lange, inte upp detta, utan det måste föreligga någon sam manblandning med herr Holmberg. Däremot önskade jag att regeringens upplysningsverksamhet till svenska folket skulle ha varit något livligare. Jag tror att de skrifter, som herr Lange påpekade hade givits ut, inte är några folkskrifter som någon stor del av svenska folket läser. Jag tror också att herr Lange har talat en hel del i dessa frågor. Min önskan om mera folkupplysning riktade sig snarare till en del andra statsråd. Herr Lange underströk att det är svårt att bedöma vilken tidpunkt som är den rätta för Sverige att ansöka om medlemskap. Detta kan man verkligen instämma i. Herr Lange menar att svårigheten är så stor, att man kanske får skjuta på det hela — eventuellt till dess att England över huvud taget får något svar. Detta svar skulle kanske inte komma förrän någon gång i oktober, november eller december. Jag vill understryka att detta är en svår sak, men för balansens skull vill jag i anslutning till mitt första inlägg markera att det också kan tänkas, att när nu England har ansökt skulle ett alltför långt dröjsmål från Sveriges sida kunna ge intryck av att vi är tveksamma beträffande vilket samarbete vi vill ha med EEC. Ett alltför långt dröjsmål kan missuppfattas. Dessa saker skall vi diskutera vidare; herr Lange band sig ju inie beträffande tidpunkten och jag har heller ingen anledning att göra det. Herr Lange tog upp ansökan från år 1961 och framhöll, att den givetvis finns kvar. Det är alldeles riktigt. Herr Lange minns dock litet fel när det gäller folkpartiets inställning vid diskussionerna 1961. Vi framhöll att man skulle undersöka villkoren för båda ansökningsformerna och sedan bestämma vilken form som Sverige skulle besluta sig för. Jag instämmer med herr Lange att det är otänkbart att Sverige skulle kunna göra någonting som kan uppfattas som att Sverige svävade på målet när det gäller vår alliansfria politik. Jag är glad att herr Lange sade, att vi var överens på den punkten. Men för balansens skull måste man då inte bara tala om vad som hände 1961 utan även om allt det som hänt inom EEC på dessa sex år. Regeringen själv säger, att den utveckling som ägt rum inom den gemensamma marknaden utgör ett skäl för regeringen att inte ens i dag binda sig för anslutningsformen. Jag tycker alltså att det är tillfredsställande att herr Lange nu inte binder regeringen, utan att det lämnas tillfälle till överläggningar inom utrikesnämnden.

Herr talman! Till i första hand herrar Holmberg och Jacobsson vill jag säga, att min avsikt sannerligen inte har varit att här i denna kammare eller någon annanstans ta upp en strid om neutralitetspolitiken för stridens egen skull. Det har aldrig varit min avsikt, och det framgår väl också av interpellationssvarets utformning att jag inte haft det önskemålet. Det finns ingen polemik där. Att jag tvingades att här utveckla vår ståndpunkt berodde på att både herr Jacobsson och herr Holmberg i detta sammanhang — och herr Holmberg även tidigare — uttryckt sig mycket glidande och suddigt. För att använda den formulering herr Hedlund hade — jag har kontrollerat den — sade han, att det inte får vara endast ett allmänt tal om neutralitetspolitiken, att »kautschukbetonade uttalanden» kan inte komma i fråga. Det var därför jag tyckte det var angeläget, att vi fick understryka detta, att i detta sammanhang också regeringens ståndpunkt sådan den var blev klargjord samt att vi alla erinrades om den handling, som ligger i Bryssel sedan 1961 och förklarades 1962. Jag vill säga till herr Jacobsson, när han anmärker på att man inte behöver betona neutralitetspolitiken »på varenda rad», att i den senaste deklarationen, som regeringen gjorde den 2 maj, ryms den på en A 4-sida med 27 eller 28 rader. Det finns bara tre rader där som talar om neutraliteten. Herr talman! Jag har egentligen heller ingen anledning att ta upp en polemik med herr Dahlén så som han nu uttrycker saken. Jag tar fasta på att han har förståelse för att vi bör hålla oss avvaktande, medan varken herr Jacobsson eller herr Holmberg ville avvakta. Herr Jacobsson ansåg att det var olyckligt att regeringen inte hade uttalat sig om den form för vår ansökan om förhandlingar om inträde i marknaden, som regeringen med hänsyn till alla våra intressen och också med hänsyn tagen till neutralitetspolitiken ansåg att vi borde inge. Det har vi inte gjort, och jag är tacksam för att herr Dahlén liksom herr Bengtson har förståelse för den saken.

Herr talman! Det finns ett område av det politiska fältet, där man bör iaktta försiktighet med sina uttalanden, och det är inom utrikespolitiken och vårt förhållande till andra länder. Det är från den utgångspunkten som jag tidigare har fällt mina yttranden. Det finns ett annat område, där man inte heller bör göra för kategoriska uttalanden, och det är när man befinner sig i ett förhandlingsläge. Nu har vi inte ens kommit fram till förhandlingar, och då finns det ännu mindre anledning att göra kategoriska påståenden. Men när herr Holmberg på något sätt ville insinuera, att herr Hedlunds ut tryck inte har varit klart nog, så var väl det sämst valda tillfället att just i detta sammanhang yttra något sådant. Herr Hedlund var den förste som uttalade sig beträffande neutraliteten i sitt tal vid rikstinget i juni månad 1961, och därefter följde hans excellens herr statsministern upp på samma linje i sitt Metall-tal. Från första början och fram till de tal som nu hållits har det varit en klar och bestämd linje från centerns sida att inte göra något avkall på neutraliteten. Det fanns ju en tid för några år sedan, då centern fick kämpa tämligen ensam då det gällde att slåss för neutraliteten. Ståndpunkten från vår sida har varit alldeles klar — från första stund då vi började diskutera detta och fram till dagens debatt.
Herr talman! Herr Lange anklagade mig med skärpa för att jag hade kritiserat att regeringen inte hade velat tala om vilken ansökningsform som skulle väljas. Herr Lange var kanske — helt onödigt — så upprörd att han inte närmare lyssnade till vad jag sade. Jag har det stenografiska protokollet ojusterat framför mig och skall läsa upp ett stycke ur det för honom: »Jag skall i nuvarande läge inte gå närmare in på ansökningsformen i annan mån än att uttala att den enligt min mening i första hand bör gå ut på fullt medlemskap, då vårt land endast därigenom får tillfälle att delta i de beslut som också rör oss själva, men att även andra associationsformer, som ger oss möjlighet att komma innanför tullmuren, kan övervägas.»
Herr talman! Jag kan inte finna något sådant!

Herr talman! Låt mig allra först deklarera att jag inte har någon som helst avvikande mening eller uppfattning från den som såväl handelsministern å regeringens vägnar här har redogjort för som den uppfattning som vår gruppledare från kammarens talarstol har framfört. Låt mig till handelsministern inledningsvis få säga en sak, även om jag i fortsättningen kanske inte kommer att ha kritiska synpunkter på neutraliteten, utan om händelseförloppet under den tid som här är aktuell. Handelsministern förmodar att herr Jacobsson med sina förbindelser kanske vet mer än vad handelsministern själv gör. Mig veterligen är statsrådet Lange EFTA-ministerrådets ordförande. Jag tar ad notam vad ordföranden i detta mäktiga ministerråd har framfört i detta sammanhang. Det är nästan en väl långt gående undanflykt att, som han gör, hänvisa till annat än det som har med fakta att göra. Den i början av 1960-talet tänkta tullunionen i de nordiska länderna blev omintetgjord. Med EFTA:s tillkomst på den handelspolitiska arenan blev det naturligt att de nordiska handelspolitiska åtgärderna fick vidgade perspektiv. Frånsett Englands brott i ett tidigare skede mot EFTA-traktaten kan i dag konstateras, att EFTA i fråga om tullavvecklingen kommit längre än. andra handelspolitiska block; detta är så mycket mera positivt med tanke på att EFTA inte skulle fungera som ett handelspolitiskt block, utan mera utgöra en broslagning mellan De inre sex och EFTA-länderna. Handelsministern har i många sammanhang talat om för oss EFTA-solidaritetens betydelse. Mot detta är ingenting att anföra. Möjligtvis skulle man i marginalen vilja påpeka, att solidaritet inte betyder uppoffring bara från något land, utan det bör betraktas som en helhet. Tar man hänsyn till såväl den nordiska gemenskapen som det som under åren förekommit inom EFTA, så finns solidaritetsproblemet, varom man skulle ha önskat mer. Man har dessutom anledning att ställa frågan, om Sveriges agerande i fråga om importtullar alla gånger varit välbetänkt. Jag tänker speciellt på textiloch skoimporten. I ett arbetsmarknadsläge som det som rått under de senaste två åren borde större hänsyn ha tagits till våra egna industriers svårigheter. Det gäller såväl företagens trygghet som de anställdas trygghet i anställningen. I fråga om livsmedelsimporten förefaller det som om handelsministern, assisterad av jordbruksministern, många gånger = verklighetsfrämmande «glömt bort att vi själva har en livsmedelsproduktion. Jag syftar på den kvotering som inom EFTA ägt rum för ett visst land samt på de gåvor Sverige över budgeten ger till ett visst land. I detta sammanhang bör några ord sägas om Kennedyronden. Med tillfredsställelse konstaterar jag de nordiska ländernas gemensamma uppträdande vid dessa förhandlingar. I fråga om en eventuell livsmedelsexport från vårt land på lika villkor kan bara konstateras, att den svenska regeringens s.k. solidaritet överensstämmer med vad jag tidigare här anfört. Låt mig i övrigt säga, att det nog förefaller underligt att ett land som under åren har varit ett mottagande land i och med Englands ansökan om inträde i den gemensamma marknaden står be rett att överge den nordiska gemenskapen och så fort ske kan — vilket f.ö. redan har skett — inlämna sin ansökan. Det verkar i viss mån som om Sveriges generositet under gångna år i stort sett innebär, att man bundit ris för egen rygg. Det är synd att handelsministern inte längre är här i kammaren, eljest skulle jag ha ställt frågan till honom, om det inte i detta sammanhang i viss mån svider. När det gäller vårt land och EEC är väl verkligheten sådan, att alla kategorier har en allvarlig önskan att få bli delaktiga av stormarknadens fördelar. Men de fördelarna får inte vinnas till vilket pris som helst. Vi har vårt krav på neutralitet — vilket har poängterats av herr Torsten Bengtson — som i dagens läge är lika aktuell som tidigare. Kan man inte nå fullt medlemskap med bibehållande av neutraliteten samt med möjligheter att sluta handelsavtal med de länder, som står utanför stormarknaden, så kvarstår — som jag ser det hela — associering eller vanligt handelsavtal. Till sist, herr talman, vill jag framhålla en för mig mycket viktig synpunkt. Under kriget var det ett allmänt talesätt i vårt land att »Finlands sak är vår». Vi bör i denna fråga agera på det sättet, att detta talesätt även i en framtid är lika aktuellt.

Herr talman! Jag yrkar bifall till utskottets utlåtande. Vidkommande det stycke i utskottets yttrande, som å sid. 27 i det tryckta utlåtandet började med orden »De nyss anförda» och å sid. 28 slutade med »åstadkomma samhällsekonomisk stabilitet», gjorde herr talmannen propositioner, först på godkännande av detsamma samt vidare därpå att kammaren skulle godkänna den motivering, som föreslagits i den av herrar Åkerlund och Enarsson vid utlåtandet avgivna reservationen; och förklarade herr talmannen, sedan han upprepat propositionen på godkännande av utskottets yttrande i denna del, sig anse denna proposition vara med Öövervägande ja besvarad. Den, som godkänner det stycke i hbankoutskottets utlåtande nr 32, som börjar på sid. 27 med orden »De nyss anförda» och slutar på sid. 28 med »åstadkomma samhällsekonomisk stabilitet», röstar

Herr talman! Det är inte så vanligt att det redovisas några delade meningar när det gäller ett uppskovsmemorial, utan det brukar passera i enighetens tecken. När herr Wennerfors och jag har fogat en blank reservation till detta memorial, vill jag bara med några ord beröra vad den blanka reservationen gäller. Ingen skall tro att vår reservation är en allmän reaktion mot det sätt varpå arbetet bedrives i konstitutionsutskottet. Nej, detta är inte orsaken. Det samförstånd som kunde redovisas i den nyligen förda dechargedebatten vittnade om en god vilja till enighet. Det gäller bara en punkt i detta uppskovysmemorial, och självklart är det som sagt ingen kritik mot utskottets arbete i allmänhet som jag tänkt framföra. Reservationen har tillkommit på grund av de båda betänkanden som avlämnats av utredningen angående effektivisering av riksdagens revisorers verksamhet — utredningen är tillsatt av talmanskonferensen. Det första av dessa båda betänkanden överlämnades av riksdagen = till - konstitutionsutskottet den 3 november 1966. Konstitutionsutskottet begärde tillstånd vid höstriksdagen att uppskjuta behandlingen till 1967 års vårriksdag. Det andra betänkandet överlämnades till utskottet den 16 mars i år. Det har uppgivits att utskottet försökt påskynda att detta betänkande blev färdigt och lämnat i så god tid att det kunde behandias vid vårriksdagen. Dessa betänkanden, som syftar till en effektivisering av revisorernas verksamhet, innehåller både sådana förslag som måste behandålas som grundlagsförslag och sådana förslag som inte föranleder något grundlagsbeslut. Vad som inte behöver behandlas grundlagsmässigt är ett förslag som finns med i båda dessa betänkanden, nämligen förslaget att de suppleanter som väljs för revisorerna skall få tillfälle att tjänstgöra på liknande sätt som suppleanterna i riksdagsutskotten. För riksdagsrevisorerna gäller en som man kan tycka mycket gammalmodig ordning, att om en suppleant för en riksdagsrevisor skall rycka in för den ordinarie, får den ordinarie lämna en avsägelse eller träda tillbaka för hela den återstående tid för vilken han är vald. Detta ärende om riksdagsrevisorerna och dessa båda betänkanden är i motsats till alla andra ärenden i uppskovsmemorialet föredragna i utskottet. Jag har hela tiden och även efter den utförliga föredragningen den 25 och 27 april haft den uppfattningen att det rådde fullständig enighet om att vad som inte skulle behandlas grundlagsmässigt skulle framläggas i förslag till vårriksdagen. Däremot skulle de ärenden som fordrade grundlagsmässig behandling uppskjutas till höstriksdagen. Detta hade inte heller någon tidsmässig betydelse. Om detta har enligt min mening också rått fullständig enighet. Det var därför en stor överraskning när vi vid utskottets sammanträde så sent som den 19 i denna månad skulle behandla detta uppskovsmemorial. Båda dessa betänkanden var i sin heihet upptagna i förteckningen över de ärenden som redan varit under behandling av talmanskonferensen. Nu skulle kamrarna begära uppskov med behandlingen av dessa ärenden till höstriksdagen. Här har tydligen inträffat något som inte har redovisats tidigare. Vilken uppfattning man än har i dessa sakfrågor tycker jag inte att man skall uppskjuta ärenden i onödan från det ena riksdagsåret till det andra, och i varje fall inte sedan så har skett begära nytt uppskov. Att här göra gällande att utskottet varit så arbetstyngt att det inte orkat med den icke grundlagsmässiga delen i dessa betänkanden är enligt min mening inte möjligt. När detta uppskovsmemorial kom upp till behandling den 19 maj var det tidsnöd. Och det är tidsnöd ännu mer nu vid detta tillfälle. Vid denna sena tidpunkt är det inte möjligt att ställa ett yrkande om avslag på denna punkt i utskottsmemorialet, utan jag får, herr talman, nöja mig med vad jag här har anfört.

Herr talman! I detta utlåtande behandlas förslag i anledning av träffade överenskommelser på det statliga löneområdet med anvisande av anslag, och där har inte redovisats några delade meningar. Vidare behandlas väckta motioner om att riksdagen borde uttala sig för att gällande dyrortsgruppering på löneområdet borde avvecklas. Där föreligger en reservation som jag med hänsyn till den sena tidpunkten mycket kort skall motivera. Dyrortsgrupperingen inom det statliga lönesystemet är en fråga som har diskuterats många gånger. Den har tidigare varit av större omfattning än nu. Vi har haft en dyrortsindelning som har berört både hyror och skatter, och på löneområdet har det funnits nio grupper mot nuvarande tre. Det har stått politisk strid omkring denna fråga, och från centerpartiet har hävdats att detta system helt borde slopas. Den gradering som skett här har baserats på ojämnheter i levnadskostnaderna, men dessa ojämnheter har i verkligheten inte funnits eller i varje fall varit mindre än vad ortsgrupperingen utvisat. Riksdagen har också funnit kritiken berättigad och efter hand avskaffat hyresoch skattegrupperingen samt en del av lönegrupperna. Man hade ute i landet väntat att också den sista resten av dyrortsgrup peringen skulle avvecklas, men så har inte skett trots att levnadskostnaderna i landet nu i stort sett utjämnats. Den stora prisgeografiska undersökning, som riksdagen beslutat om, redovisade sitt resultat i slutet av 1965, och därav framgår att det inte längre finns saklig grund för en gruppering av lönerna. Det är endast i avlägsna orter, främst då i övre Norrland, som man verkligen kan påvisa avståndsoch kallortskostnader, vilka kan utgöra verkliga skäl för en skillnad i lönesättningen. Det märkliga i det gällande systemet är att det endast är löneplanerna A och U, alltså de lägre lönegraderna, som omfattas av denna åtskillnad i lönesättningen, medan man på B och C-planerna har samma löner över hela landet. När riksdagen i fjol diskuterade denna fråga, framhölls att ärendet numera är en förhandlingsfråga och att det bör avgöras helt av arbetsmarknadens parter. Vid de förhandlingar som ägde rum under år 1966 kom denna fråga dock i bakgrunden, och någon lösning kunde ej presenteras. Från de statliga personalorganisationerna har riktats stark kritik mot detta, och man har menat att det har varit bristande vilja från arbetsgivarparten att komma till någon lösning. Under alla förhållanden är detta en svår fråga att lösa förhandlingsvägen. Det bästa hade givetvis varit att systemet hade slopats före det nya förhandlingssystemets tillkomst. Även om det i första hand gäller en förhandlingsfråga, bör dock riksdagen, om den anser att systemet är föråldrat och att det inte finns någon saklig grund för detsamma, inte vara förhindrad att uttala denna sin åsikt. Det händer ju gång efter annan att riksdagen ingriper i frågor som rör arbetsmarknaden. Så skedde t.ex. i frågan om förbättringen av sjukförsäkrvingssystemet. Jag vill, herr talman, med dessa ord yrka bifall till den vid utskottsutlåtandet fogade reservationen, som innebär att riksdagen i skrivelse till Kungl. Maj:t ger till känna, att lönegrupperingen bör avvecklas i samband med kommande löneförhandlingar avseende tiden efter nuvarande avtalsperiod.

Herr talman! Det är klart att riksdagen inte är förhindrad att göra ett uttalande i denna sak. Frågan är bara om det skulle vara så klokt att göra det. Som herr Johan Olsson redan har uttalat, har det genom den nya förhandlingsförordningen blivit en förhandlingsfråga mellan de olika parterna. I det läget skulle det verka ganska underligt om riksdagen nu skulle förklara personalorganisationerna omyndiga och inte tillät dem att själva få fatta ett avgörande på denna punkt. Herr Olsson påstår att personalorganisationerna har riktat kritik mot detta system. Det har givetvis stått dem fritt att framställa krav på en förändring, men de har ansett att det fanns viktigare saker att förhandla om.

Inom den privata sektorn har man inte gjort några försök att avskaffa systemet. Utskottsmajoriteten har inte ansett att det finns något som helst skäl att här göra en omyndigförklaring av våra personalorganisationer, utan det må stå dem fritt när de förhandlar nästa gång, d. v. s. efter år 1968, att aktualisera denna fråga. Med detta ber jag, herr talman, att få yrka bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! Jag tror visst det vore klokt av riksdagen att uttala sin me ring i denna fråga. Om man tidigare ansett att ett system bort avvecklas, bör man nu se till att så verkligen sker. Det har dock utbildats en mycket stark opinion i landet för att någonting skall göras, men av olika skäl kunde ingen lösning uppnås i denna förhandlingsomgång. Det skulle vara ett stöd för dessa fortsatta strävanden, om riksdagen uttalade sin mening. Beträffande spännvidden på den privata marknaden är vi givetvis inga vänner av en sådan, men det görs ju ansträngningar för att utjämna löneskillnaderna. Jag tror också att vi under den senaste tiden har kunnat se tendenser till att vi är på väg mot en viss utjämning. Vi inom centern har i varje fall föreslagit olika åtgärder för att minska spännvidden, t.ex. genom att med lokaliseringspolitik dämpa övertryck i storstäderna och stimulera näringslivet ute i landsorten. Det är ju på grund av överefterfrågan på arbetskraft på vissa orter som denna löneskillnad har uppstått. En sådan minskning av spännvidden vill vi givetvis medverka till. Jag tror att dyrortsgrupperingen i och för sig har bidragit till uppkomsten av spännvidden även på den privata sektorn. Det vore ett steg mot avveckling av dessa spännvidder på båda områdena, om man nu började med den statliga sektorn.

Herr talman! Bankoutskottets här förevarande utlåtande nr 31 rör ett motionsvägen framfört förslag om åtgärder till skydd åt vissa hemmamarknadsindustrier.

Av vad jag har sagt framgår att vi inte hyser någon annan mening om önskvärdheten av en fortsatt liberal handelspolitik än något annat parti. Det är inte det frågan gäller. Det är heller inte vår handel med andra länder i västvärlden, vilka har likartade ekonomiska system, likartad handelsoch valutapolitik ävensom likartade företagsekonomiska principer, som nu är på tapeten. Sverige är ett land med ett näringspolitiskt system med fri företagsamhet, ett decentraliserat för att inte säga ett demokratiskt ekonomiskt system som i vissa fall och på vissa områden har att möta ett system med statshandel. Å ena sidan står ett eller flera sinsemellan konkurrerande svens ka företag, som även har att möta konkurrens från andra utländska privata företag, och å den andra sidan ett eller flera monopolföretag, som säljer utvalda artiklar från ett helt lands produktionsapparat, ofta helt enkelt av en dominerande önskan att skaffa valutor, skaffa svenska kronor. Metoderna som därvid kommer till användning måste emellertid observeras och noga uppmärksammas av våra myndigheter. Ett utrikeshandelsmonopol har nämligen betydande möjligheter att förvrida och förvanska konkurrensen. Det finns möjlighet till intern prisclearing i statshandelslandet. Det finns t.ex. också möiligheter till differentierade valutakurser med s.k. valutacertifikat, vilket inne i statshandelslandet är detsamma som speciella högre ersättningar för intjänta valutor än de för import och annan export gällande officiella valutakurserna. Dessa möjligheter begagnas också vid lämpliga tillfällen. Någon konkurrens på lika villkor fria företag emellan är det minst av allt fråga om i sådana fall. Svenska företag kan inte konkurrera med främmande stater och bör inte förutsättas kunna klara en sådan konkurrens. En sådan utländsk konkurrens kan bli övermäktig för vilken privat företagare som helst. Skall då svenska myndigheter sitta stilla och låta svenska företag slås ut med metoder som inte har något med konkurrens på lika villkor att göra? Jag kan inte finna det för min del. Särskilt den svenska textilindustrin har blivit illa utsatt för denna konkurrens. Svensk ylleindustri t.ex. har fått krympas på ett sätt som för ett land med vårt klimat enligt min mening inger stora betänkligheter på längre sikt också av denna anledning. Andra delar av textilindustrin har helt enkelt nödgats flytta utomlands. Skoindustrin har fått läggas ned i viss utsträckning och delvis av samma anledning. Möbelindustrin är nu på tapeten och är utsatt för statshandelskonkurrens. Detsamma gäller keramikindustrin. Vid olika tillfäl len "har detsamma gällt för konservindustrin. Vid ett par olika tillfällen har den frågan t.o.m. diskuterats här i kammaren. Det alira mest uppmärksammade fallet slutligen av konkurrens med statsstöd är viss utländsk varvsindustri. Det finns så pass många exempel på hur svenska företag utsättes för övermäktig statskonkurrens att man måste fråga sig, hur långt regeringen är beredd att låta svenska företag lägga ner sin produktion till förmån för statshandelsländernas specifika intressen. Så långt kan man inte driva den internationella handelns teori om fördelarna av internationell arbetsfördelning, att hela rader av svenska företag skall tvingas avskeda anställda i stor omfattning. Man skall heller inte bortse från vad andra västliga länder gör i förhållande till - statshandelsländerna. De vidtar skyddsåtgärder. Därmed överflyttas på vårt land försäljningen av de varor som inte kan komma in i nyssnämnda länder. Det är knappast en sådan lojalitet 1 den praktiska tillämpningen av frihandelsläran som rimligen kan begäras. Skyddsåtgärder är även av denna an ledning motiverade. Dessutom måste framhållas att inom EFTA-gruppen själv och t.o.m. inom gruppen av nordiska länder tillämpas olika uppträdande i förhållande till statshandelsländernas konkurrens, ävensom olika grad av liberalisering dessa länder inbördes. Vi bör därför enligt vår mening — herr Enarssons och min — ta upp diskussioner med dessa länder för att nå fram till gemensamma politiska handlingslinjer. Med detta, herr talman, ber jag att få yrka bifall till den vid utskottets utlåtande fogade reservationen nr 1.

Herr talman! Som motionär ber jag att få fråmföra några synpunkter på bankoutskottets utlåtande nr 31 rörande motionerna om skydd för vissa hemmamarknadsindustrier. På grund av den sena timmen skall jag inskränka mig till det minsta möjliga. Jag har tagit kammarens tålamod i anspråk tillräckligt i dag. Jag vill starkt stryka under att motionärerna är medvetna om att vårt lands handlingsfrihet på området i dagens läge är mycket begränsat till följd av våra internationella åtaganden. Motionen är emellertid i första hand avsedd som en tankeställare och en varningssignal men även som ett praktiskt politiskt uppslag av stor angelägenhetsgrad. Vårt tullsystem har sina svagheter. Vårt land kan inte i längden tolerera en inflation som är kraftigare än motsvarande företeelse i andra länder och som mer eller mindre sätter ur spel det redan förut låga gränsskydd som vårt tullsystem erbjuder. Vårt land är till följd av inflationen och vår höga kostnadsnivå i det närmaste skyddslöst mot försäljningsoffensiver från länder med väsentligt lägre kostnader och som kanske därtill har möjligheter att manipulera med sina priser utan hänsynstagande till självkostnaderna. Allt flera företag kommer i farozonen, med företagsdöd och sysselsättningssvårigheter som följd. Vi måste då överväga de möjligheter som föreligger att skydda hotade men eljest konkurrenskraftiga hemmamarknadsindustrier. Att gripa till antidumpingtullar för att komma till rätta med denna snedvridna konkurrens låter sig av olika skäl ofta inte göra. Antidumpingtullen är ett trubbigt vapen. Det är enligt all erfarenhet ett vapen som bland annat av utrikespolitiska skäl är svårt att använda. Den enda väg som i dagens läge kan stå till buds är en viss återhållsamhet vid licensgivning och i fråga om kontingenterna. Det säges av utskottsmajoriteten att sådana åtgärder skulle strida mot konsumenternas intressen och att därför arbetsmarknadspolitiska åtgärder är att föredra. Det låter sig säga, men de arbetsmarknadspolitiska åt gärderna har även de sina brister och leder ofta till kapitalförstörelse och långvarig arbetslöshet. Dylika åtgärder kostar därjämte pengar och måste också de betalas av skattebetalaren-konsumenten. Om jag inte tar fel, uppgår anslaget för arbetsmarknadsoch lokaliseringspolitik för budgetåret 1967/ 68 till 1220 miljoner kronor. Det kan hända att hithörande åtgärder i många fall ställer sig dyrare för folkhushållet än vad en viss försiktig licensgivning skulle kosta. Jag yrkar, herr talman, bifall till reservation nr 1.

Herr talman! Det här är ett ganska allvarligt problem för oss, och vi är ju ganska låsta här i landet, såsom herr Jacobsson nyss erinrade om. Jag vill göra en liten exemplifiering. Jag tänker inte nämna textilindustrin och skoindustrin, men där finns ju de mest typiska exemplen. Herr Åkerlund nämnde också möbelindustrin, och där håller någonting på att ske. Vi importerar i dag från många av öststaterna, kanske främst Polen men även Ungern och Jugoslavien och andra länder med statligt reglerad utrikeshandel. Vi köper mer och mer möbler därifrån till mycket låga priser. Det är svensk design och svensk kontroll, så det finns som regel ingenting att anmärka mot kvaliteten. Priserna är ytterst låga, och vad beror det på? Kan öststaternas yrkesmän framställa dessa pjäser så mycket billigare beroende på större skicklighet och bättre metoder? Nej, det är inte så, utan orsaken ligger i att de yrkesutövande människorna i dessa stater nöjer sig, eller får nöja sig, med en väsentligt lägre levnadsstandard. På grund härav konkurrerar de med svensk yrkesskicklighet. Arbetena går ifrån en arbetarstam här i landet inom ett yrke som det tar åtskilliga av ungdomsåren att utbilda sig i. När den långa yrkesutbildningen inte längre kan ge bärgning, är det verkligen vettigt att man då skall för andra arbetsuppgifter omskola den yrkeskunniga personalen inom ett speciellt fack sådant som möbelindustrin? Skall vi räkna med att en betydande del av vår mycket gamla svenska möbelindustri får läggas ned mer eller mindre tillfälligt?

Vi skall inte avstänga oss från handelsutbyte med andra länder — någonting som vi tjänar på, det vet vi. Men vi bör kanske vara försiktigare än hitintills och inte låta mer eller mindre en ödeläggelse gå fram över en specialitet inom svenskt produktionsliv där yrkeskunnigheten har så avgörande betydelse som fallet är t.ex. inom möbelindustrin. Detta är bara ett exempel som jag velat föra på tal i det här sammanhanget, herr talman, och det är sådana förhållanden som gjort att jag avgivit en blank reservation till bankoutskottets utlåtande.

Herr talman! Jag har stora sympatier för högerreservationen men ställer inte något yrkande.

Herr talman! Det kan väl utan vidare sägas att det råder en omfattande överensstämmelse i samtliga partiers syn när det gäller vår handelspolitik. Vi har sedan länge varit överens här i riksdagen om att det inte bara ligger i vårt lands utan också i världsgemenskapens intresse att handelsutbytet mellan länderna kan ske så fritt som möjligt. Vår lågtullpolitik är ett uttryck för denna uppfattning. I olika internationella sammanhang, såväl universellt som regionalt, har vi sökt främja liberaliseringssträvandena. Också i motionen nr 167 i denna kammare, som bankoutskottet har tagit upp till behandling i sitt utlåtande nr 31, understryks värdet av en liberal handelspolitik. En sådan politik kan emellertid medföra svårigheter genom att den utländska konkurrensen med våra industrier ökar. Sådana svårigheter bör mötas i första hand med näringspolitiska åtgärder och en aktiv arbetsmarknadspolitik. En del av den svenska industrin har sedan länge fått vänja sig vid en hård konkurrens och därför genomfört omfattande rationaliseringar som har bidragit till att öka de svenska företagens konkurrensförmåga. För industrier som inte har genomfört rationaliseringsåtgärder för att stärka sin konkurrensförmåga eller som av annan anledning halkat efter kan plötsliga och allvarliga marknadsstörningar bli ödesdigra. Det kan vara nödvändigt att ge sådana industrier möjlighet att få tid på sig för en viss anpassning till den nya konkurrenssituationen. Jag menar att restriktioner kan komma till användning men då endast i trängande fall, t.ex. sådana temporära åtgärder som regeringen vidtog för att få kontroll över importutvecklingen från Sydkorea. Men det får inte innebära och det vill jag starkt understyrka — att vi skall konservera rådande förhållanden inom näringslivet till nackdel för den totala ekonomin.

Genom regeringens handlande i det sydkoreanska fallet torde det vara klart att regeringen med uppmärksamhet följt och följer utvecklingen varför en skrivelse till Kungl. Maj:t icke tillstyrkes av utskottet. Reservanterna önskar vidare att »Kungl. Maj:t måtte — inom ramen för vårt lands internationella åtaganden — ta initiativ till förhandlingar med övriga medlemsstater inom EFTA, särskilt våra nordiska grannländer, rörande en gemensam politisk handlingslinje på hithörande område». Detta yrkande av reservanterna är mycket tvivelaktigt. Något sådant yrkande ställdes inte i utskottet, utan det är först i reservationen som det har kommit fram. Yrkandet stämmer inte heller med motionen, där det yrkas på »skyndsam utredning om möjligheterna att inom ramen för vårt lands internationella åtagande inom GATT resp. EFTA och Norden vidtaga tillfälliga åtgärder för skapande av ett förbättrat skydd för hotade svenska hemmamarknadsindustrier». Det är litet skillnad på förhandlingar och utredningar. Jag kan inte förstå att reservanterna har kunnat så avvika från vad motionerna innebar. Kommerskollegium har i sitt remissyttrande över motionerna gett en utförlig översikt över vilka åtgärder som står till buds till skydd för hemmamarknadsindustrin. Bankoutskottet har efter det utförliga remissyttrandet kommit till den slutsatsen att någon ytterligare utredning knappast är erforderlig ens ur motionärernas synpunkt. Reservanterna synes ha kommit till samma slutsats eftersom de inte begär utredning utan enbart förhandlingar. Med det anförda ber jag, herr talman, att få yrka bifall till utskottets utlåtande.

Herr talman! Jag skulle i korthet vilja anföra några synpunkter i anledning av vad utskottets talesman framhållit. Aldrig så vackra och liberala ekonomiska principer får inte tillämpas alltför dogmatiskt, och vi får inte i onödan offra svenska företag på principernas altare. Jag kan hänvisa till att man i Norge, där man har precis samma ideologi som vi på detta område, intar en mycket restriktivare ståndpunkt till den — jag betecknar den så — dumpingimport som riktas oss mot. En av de svåraste företeelserna på detta område är importen från Hongkong, bakom vilken torde ligga Kina i dess helhet. En stor del av vår konfektionsindustri, särskilt för den lätta konfektionen, håller på att falla samman till följd av denna import från Hongkong.

Herr talman! Herr åke Larsson riktade en anmärkning mot att klämmen i reservationen inte står i riktig överensstämmelse med vad som yrkats i motionerna, och det är ju ett alldeles riktigt påpekande. Men en reservation behöver såvitt jag förstår icke till alla delar vara formulerad i enlighet med motionerna. Jag vill också besvara herr Larssons yttrande att yrkandet inte skulle ha ställts så expressivt som det framträder i reservationens skrivning. Det torde inte vara ovanligt att ett yrkande som kommer fram i utskottsbehandlingen blir klarare uttryckt när det föreligger i skrift än vad som är fallet vid diskussionen i utskottet. Låt mig vidare, herr talman, bara säga några få ord också om herr Åke Larssons hänvisning till arbetsmarknadsoch rörlighetsstimulerande åtgärder som en metod för att klara de pro blem som uppkommer vid nedläggningen av företag till följd av den konkurrens vi nu talar om. Givetvis är vi inte på något sätt avogt inställda till sådana åtgärder, utan vi biträder dem självfallet. Herr Larsson framhåller därtill att det inte får vara fråga om att konservera dåliga industrier. Vi kan hålla med om detta, samtidigt som vi emellertid framhåller att vi reagerar mot att eljest konkurrenskraftiga svenska företag slås ihjäl till följd av en statshandelspolitik vilken innehåller moment som snedvrider konkurrensen. Jag tycker att vad herr Nils Theodor Larsson anfört beträffande möbelindustrin bestyrker denna av oss framförda argumentation. Det kan vidare anföras att systemet med statshandel naturligtvis är introducerat av länder med en annan samhällsordning än vår. Det enda sättet för oss att möta en dylik statshandel är att tillgripa importkontingenter och licensgivning. Det blir då närmast en avvägningsfråga hur långt vi skall gå i beviljandet av importkontingenter. Naturligtvis skall vi ha ett varuutbyte med statshandelsländerna — det står alldeles klart — men vad vi reagerar så starkt emot är att eljest konkurrenskraftiga företag i detta sammanhang råkar i synnerligen svåra situationer.

Herr talman! Herr Jacobsson sade att vi inte skall vara så dogmatiska. Jag vet inte om man kunde utläsa någon dogmatism av vad jag sade. Jag hänvisade till att regeringen följt och följer utvecklingen och i något fall också vidtagit åtgärder. Vi är alltså inte dogmatiska. Men det är kanske herr Jacobsson som är så dogmatisk att han vill att vi skall ta hårdare tag mot länder som konkurrerar med oss. Herr Åkerlund erkände att yrkandena inte stämde. Det är bra att han gjor de det. Herr Åkerlund har en alldeles särskild förmåga att krångla till det emellanåt, inte bara här i kammaren utan också i utskottet. Han har tydligen ordnat till denna reservation därför att det inte stämde. När han såg yttrandet från kommerskollegium var han tvungen att hoppa undan på detta sätt — jag förstår det mycket väl. Men till kammarens upplysning kanske jag också kan säga att på ett sätt gläder det min svarta själ att högern inte är överens utan att det finns högermän som har samma uppfattning som utskottsmajoriteten.

Herr talman! Möbelindustrin har kommit in i bilden, och jag vill göra ett par kommentarer. Som kanske en och annan vet har jag litet att göra med möbelindustrin, eftersom dess arbetare är organiserade i det fackförbund där jag är anställd. Vi har inte saknat inviter från industrin som har velat att vi skulle gå med och uppvakta Kungl. Maj:t i syfte att få restriktioner till stånd på detta område. Dessa inviter har vi bestämt avvisat, helt enkelt därför att det inte skulle vara förnuftigt att få dylika restriktioner, oavsett från vilken synpunkt man än angriper problemet. Herr Nils Theodor Larsson sade att ödeläggelsen går fram där yrkesskickligheten är stor, nämligen bland möbelindustrins arbetare. Det är inte importen av billiga möbler, främst från Polen, som har gått ut över yrkesskickligheten i vårt land. Det är strukturrationalisering, typisering, mekanisering och sådant som gör att vi får billigare och ibland bättre möbler än vi fick förr. Jag skulle tro att importen av utländska möbler inte har spelat någon som helst roll på denna punkt, detta som herr Larsson gjorde till något av ett huvudnummer i sin argumentation. Hur började då denna stora import av billigare möbler, stolar allra först? Är jag inte fel underrättad, var det IKEA som började, och om jag inte minns fel började man när svensk industri vägrade IKEA leveranser därför att IKEA sålde mycket billigare än som passade svensk industris arbetsmönster och svenska möbelhandlare. I varje fall vet jag att IKEA hade utomordentliga svårigheter att få köpa på den svenska marknaden — fastän man ville betala vad andra möbelhandlare betalade — just därför att IKEA skapade en rationell organisation för att sälja billigare. I dag vet vi att IKEA bjuder ut möbler för 55 å 60 procent av vad man får betala för samma pjäser i öppna marknaden. Beträffande det principiella i dessa affärer är det klart att vi, när omständigheterna i övrigt är lika, inte kan se någon speciell poäng i en dumpingpolitik. Men ytterst är det fråga om nationer som måste sälja i syfte att få valuta för att organisera sin egen försörjning, sitt eget näringsliv. Jag kan inte se att det svenska folkhushållet har förlorat någonting på detta. Tvärtom är jag övertygad om att vi tjänar betydande slantar därpå. Läget är helt enkelt det att andra nationer är beredda att leverera till oss för priser som vi själva inte kan åstadkomma. När vi har möjlighet att kanalisera om arbetskraften och kapitalet till andra uppgifter, där vi kanske kan ta högre priser i konkurrens på världsmarknaden, kan jag inte förstå annat än att systemet gagnar både oss själva och dem som levererar till oss. Vi får billigare produkter, och vi kan ändå kanalisera våra aktiviteter till nya områden. Svensk möbelindustri har såvitt jag förstår inte ringa möjligheter att gå ut på världsmarknaden och göra sig gällande. Man gör det i viss utsträckning, Danmark gör det i ännu högre grad. Kan vi köpa vissa saker billigt utifrån borde det väl vara en riktig politik, om vi vill uppehålla produktionsvolymen inom möbelindustrin, att vi satsar våra resurser och våra erfarenheter på export åt annat håll där vi bättre kan hävda oss. I den här kammaren talar vi ofta, och detta med all rätt, om att vi måste hjälpa u-länderna. Det är framför allt Polen som levererat de billiga möblerna till oss med ytterligt god kvalitet. Borde vi inte anse att vi där gör en rimlig tjänst mot ett folk som under århundraden marterats av ockupationer, krig och annat elände och praktiskt taget ända in i våra dagar — till för 20—25 år sedan — varit utsatt för en ödeläggelse som nästan saknar motsvarighet. Är det alldeles otänkbart att vi skulle kunna förena oss i samarbete med polackerna i en näringspolitisk fråga av detta slag, särskilt som vi i stort sett har full sysselsättning? Har möjligen svensk möbelindustri varit alltför hemmamarknadsisolerad och ostörd? Kommer möjligen denna import att skynda på strukturrationalisering och effektivisering här hemma? Jag är alldeles övertygad om att den inte verkar åt det motsatta hållet. Herr Gösta Jacobsson sade — det är ett allmänt resonemang i den här debatten — att vi inte skall offra svenska intressen på principernas altare. Jag förstår egentligen inte alls en sådan fundering. Vi får väl ställa den här principen mot vad dess motsats skulle leda till och inte fingra på den varje gång det passar oss och vänta att andra skall ha respekt för principer. Är vi frihandelsvänliga får vi ta konsekvenserna härav. Jag vet mycket väl, herr Jacobsson, att alla nationer inte är helt konsekventa i detta avseende. Men hur skall vi kunna begära att allt skall flyta mjukt och fint med ett iakttagande av ideal och principer när vår värld är så blandad, så trasig och så stympad? Är det inte de nationer som 1lever på livets solsida som skall följa principer? Är vi det folk som skall tveka på dessa punkter? Oftast gör vi det inte. När man hör en del anföranden från borgerligt håll verkar det planhushållning i långa stycken. För övrigt: Håller vi själva alldeles rent för egen del? När ett företag här i landet får ett statslån på 50 eller 100 miljoner kronor, vad gör vi då? Vi kan nog inte blåsa upp andras handlingar, särskilt inte sådana av det folk som kämpar en betydligt bittrare kamp än vårt och ta detta till intäkt för att snabbt slå till på områden, där vi tycker att det är bekvämt att slå till därför att det finns en opinion i näringslivet. Jag skulle inte ha den ringaste svårighet att inom möbelindustrin, bland arbetarna och tjänstemännen skapa en opinion för regleringar på detta område. Men det intressanta är att en opinion som inte bearbetas negativt av oss på det sättet, men väl ibland av företagarna, inte låter sig påverka helt enkelt därför att vi har fostrat vårt folk i stort så att man accepterar = frihandelsprinciperna. Jag tycker att vi skall vara verkligt rädda om dem — där ligger stora värden — och i stället satsa på anpassning.

Herr talman! Jag avser inte att diskutera med herr Yngve Persson om frihandelsvänlighet eller icke. Vi är alla frihandelsvänner, och jag sade i mitt första anförande att vi inte skall avstå från förmånerna att få byta varor och tjänster med andra som kan göra vissa saker billigare och förmånligare än vi. Det skall vi fortsätta med. Men en annan sak är att konkurrensen och utbytet skall förutsätta att produktionen sker på lika villkor. Arbetaren i Polen och arbetaren i Småland eller i Västergötland har inte lika villkor. Arbetaren i Polen säljer sin arbetskraft till de statliga monopolen för långt under vad en svensk arbetare vill ha för att kunna existera på ett för svenska förhållanden anständigt sätt. Det är detta vi diskuterar. Det är alltså klart i princip beträffande frihandelsvänligheten, men vi skall se på vilka villkor vederbörande arbetar, som med sin arbetskraft konkurrerar med den svenska arbetskraften. Jag skall inte heller ta upp den historieskrivning som herr Yngve Persson gjorde. Det är möjligt att den är riktig. Jag skulle tro att det var IKEA som började med importen, och det är möjligt att det var av de skäl som herr Yngve Persson anförde — det är ingen diskussion om den saken. Det existerar nu ett förhållande som har fått en sådan utveckling och ett sådant omfång att svensk yrkesskicklighet inte längre kan konkurrera här i landet på lika villkor utan slås ut och tvingas till en omställning till andra arbetsuppgifter. Yrkesskickligheten har dock varit och är ett kapital som slås i spillror och går förlorat liksom även utrustningen, kapitalet, fabriken, verktygen o. s. v. som inte längre kommer till användning. Anledningen till att jag har anmält sympatier med denna högermotion är att jag tror att tiden kan vara inne för att besinna att vi inte — som visst herr Jacobsson uttryckte det — »går på principer till döds». Vi kan väl tänka oss modifieringar beträffande vår principiella inställning. Vidare tyckte jag nog att herr Yngve Persson kunde ha lämnat de känslomässiga värderingarna utanför.

Herr talman! Jag kan faktiskt hålla med herr Yngve Persson i det mesta av vad han anförde, men inte i fråga om slutsatserna. Varför skall vi i vårt land tillämpa lågtullsystemet liberalare än andra länder? Det enda motionärerna begärt är en något mindre frikostig licensiering.

Herr talman! En fortsatt debatt ger väl inte så mycket, och jag skall därför fatta mig ytterligt kort. Herr Nils Theodor Larsson sade att arbetarna i Polen säljer sin arbetsinsats långt under vad svenska arbetare gör. Jag vet inte om herr Larsson menade exakt vad han sade, men det är inte det som är problematiken. Människorna där lever på en helt annan standard än vår. Det är ingen nyhet att öststater och även andra stater exporterar till priser som ligger under fram ställningskostnaderna. En hård verklighet har tvingat dem till det för att skaffa valuta. Amerikanerna har, inom parentes, herr Larsson, i många år beskyllt oss för att ha dumpat priserna på vår skogsindustris produkter. De har som bekant en mycket hård antidumpinglag som vi haft känning av, inte minst inom wallboardindustrin. I Polen lever man således under andra villkor än vi. Man måste vidta extraordinära åtgärder, ty dessa gagnar deras produktionsliv och försörjning. Att vi skulle gå omkring och moralisera och tycka att de beter sig rysligt eller klandervärt tycker jag är orimligt. Det är ett snedperspektiv på frågan som är ganska allvarligt. Jag tror inte att polska träarbetare upplever denna export på det sätt som herr Nils Theodor Larsson söker skildra, när han påstår att de får offra sig. De upplever det antagligen precis på samma sätt som danskarna när de säljer smör och ägg m.m. till Sverige — det ger ökad sysselsättning och högre standard åt dem. När vi, som sagt, kan lösa våra problem på annat sätt, skall vi inte blåsa upp en stämning i landet, som vi sedan kan få emot oss, och tvinga denna riksdag till åtgärder på detta område vilka vi ytterst inte är till freds med. Vi får komma ihåg att vi, om vi ger oss in på detta inom möbelindustrin, får fortsätta litet varstans. Det perspektivet tycker jag absolut inte är tillfredsställande. Till sist, herr Larsson: Det är möjligt att jag verkade känslomässig, men om det hade varit undertonen, skulle jag väl ha stått här och hållit med herr Larsson — gjort mig populär hos snickarmästarna och möbelindustrins arbetare. Men jag föll inte för den frestelsen.